Herr talman! Jag ber att få påminna om förste vice talmannens förklaring till regeringens agerande i frågan om tredje mans rätt och det röstningsförfarande man gav sig in i den gången. Vice talmannen förklarade det med, att man antagligen gjorde på det sättet därför att beredningen av ärendet hade gått för långt. Jag är mycket tacksam för det uttalandet. Det visar, att även för talman Strand finns en gräns, som regeringen inte kan överskrida utan att inkräkta på riksdagens rättigheter och befogenheter. Frågan är var denna gräns finns. Jag anser att den finns angiven i riksdagsordningen, och det enda jag har velat med mina kanske alltför många anföranden säga, är att vår skyldighet måste vara att försöka värna om de bestämmelser, som finns i vår konstitution.
Herr talman! Endast en kort replik till herr Geijer beträffande rörligheten på bostadsmarknaden. Det är alldeles riktigt att vi har en ganska stor rörlighet på bostadsmarknaden, men felet är att den rörligheten hänför sig till de nybyggda, hyreshöga lägenheterna och inte till de äldre, hyresreglerade. Slutligen vill jag bara säga, att i dagarna har kommit ett par intressanta memoarer, som har viss bäring på denna diskussion. Det är Axel Gjöres minnen. Han använder där ett uttryck som kanske är värt att komma ihåg. Han säger att när man före kriget diskuterade genomförandet av hyresregleringen sade dåvarande högerledaren, professor Bagge, att det är lätt att införa en hyresreglering men det är mycket svårt att avskaffa den. Och det är just det som vi i dag upplever.
Herr talman! Jag vill bara be herr Dahlén om ursäkt för att jag blandat in honom beträffande uttalandet om kontakten mellan regeringen och tredje lagutskottets ledamöter. Det var en annan folkpartist, nämligen herr Alexanderson, som egentligen skulle ha varit nämnd.

Herr talman! Debatten har nu pågått ganska länge, och jag förstår att man tämligen snart vill ha slut på den. Jag skall därför endast göra några kommentarer. Beträffande herr Dahlén vill jag säga att hans skildring av vad som förekommit i tredje lagutskottet inte har någon som helst likhet med verkligheten. Det är inte på det sättet att regeringen har sagt att vi inte skulle få fortsätta vårt arbete i utskottet. Det var vi, herr Dahlén, som begärde att utskottet skulle ajourneras för att vi skulle få tillfälle att ta kontakt med vår partiledning. Så enkelt är det, om herr Dahlén vill veta sanningen. Sedan talar herr Dahlén om ett sönderfall inom socialdemokratin. Jag kan försäkra herr Dahlén att det inte är fråga om sönderfall inom socialdemokratin. Det är i stället på det sättet att man måste någon gång sätta stopp för de taktiska spekulationer som har drivit mittenpartierna inte bara i denna utan även i så många andra frågor.

Å andra sidan kan man till hyresgästerna säga: Se hur vi ömmar för er för att inte socialdemokraterna skall kunna åstadkomma en sådan lagändring att ni får höga hyror under denna tid. Jag anser att vad som nu har skett är riktigt, nämligen att man för en gångs skull har satt mittenpartiernas politiska, taktiska funderingar på rätt plats. Herr Dahlén sade också i ett anförande att den socialdemokratiska riksdagsgruppen inte hade hörts, utan att det bara var förtroenderådet som hade fattat beslut, och i ett annat anförande sade han att riksdagsgruppen inte står bakom regeringens förslag och att det är från de utgångspunkterna man drar tillbaka propositionen. Vilken ståndpunkt är herr Dahléns? Är det den första eller den sista, eller kommer herr Dahlén nästa gång med en tredje ståndpunkt? Det skulle i och för sig inte förvåna mig. Herr Nils-Eric Gustafsson, den förste talaren i dag menade att det fanns splittring på den socialdemokratiska sidan. Jag ger samma replik till honom som till herr Dahlén: Det finns ingen splittring, men det kan naturligtvis finnas nyanser i frågorna och dem bör man väl kunna redovisa. Vad beträffar utskottets handläggning och de socialdemokratiska ledamöternas agerande där vill jag säga till herr Nils-Eric Gustafsson, om han inte förstod det i går, att vi står enhälliga bakom det beslut som vi har fattat i det avseendet. Herr Sundin talar om — herr Strand har för övrigt redan bemött honom — att det skulle vara mycket farligt att nu tillgripa taktiken att dra tillbaka propositioner. Ja, herr Sundin, det är tolv år sedan det senast skedde, så det lär väl inte blir alltför täta upprepanden i fortsättningen. Herr Lidgard föreföll att vara upprörd — jag vet inte om upprördheten var äkta eller spelad — över att tredje lagutskottets agerande skulle ha varit offentliggjort. Men, herr Lidgard, i utskottet ställdes en direkt fråga om mittenpartierna var beredda att biträda förslaget om en fyraårig linje eller om de skulle reservera sig till förmån för sina motioner. På den frågan gavs beskedet att de föredrog den långa övergångsperioden. Skulle det då inte kunna klargöras att mittenpartierna har tagit den ställningen? Herr Lidgard påstår också att vi har fattat definitivt beslut. Något utlåtande från tredje lagutskottet beträffande dessa propositioner har inte justerats och följaktligen kan något definitivt beslut inte ha fattats utan endast ett preliminärt sådant. Herr Alexanderson förmodade att det var hotet om vedergällning som hade föranlett socialdemokraterna att, när de kom tillbaka till utskottet i går eftermiddag, tala om att dra tillbaka regeringspropositionen. Men, herr Alexanderson, redan i debatten i utskottet sade en centerpartist, att han hade en tanke på att man skulle kunna dra tillbaka propositionen. Det kan alltså inte ha varit något nytt som inträffat. Socialdemokraterna har bara tagit konsekvenserna av mittenpartiernas sätt att agera i denna fråga. Herr Nils-Eric Gustafsson påstod att herr Strand inte hade försökt att spela ut den splittring som råder mellan de borgerliga partierna. Jag förstår att det är väldigt tacknämligt, att så inte har gjorts. Det kanske finns anledning för mig att rikta en fråga till högerledaren: Är högern glad över att mittenpartierna har uppträtt så som de har gjort, så att de förhindrar ett genomförande av detta lagförslag? Såsom utvecklingen har varit är det ju faktiskt mittenpartierna som har stjälpt hyreslagändringen. Mittenpartierna får naturligtvis ta de konsekvenser som kan bli följden härav. Herr talman! Det finns mycket mera att säga, men detta får räcka. Jag skall bara avsluta mitt anförande med att yrka, att Kungl. Maj:ts skrivelse läggs till handlingarna.

Herr talman! Herr Göran Karlsson förklarade nu att det var socialdemokraterna i tredje lagutskottet som hade begärt att få tala med regeringen och inte tvärtom. Jaha, det var alltså ett nytt intressant tillägg till historieskrivningen. Sanningen kommer kanske fram så småningom. Det var alltså socialdemokraterna i tredje lagutskottet som bad att få tala med regeringen. Det måste tolkas så, att dessa socialdemokrater ansåg situationen vara sådan, att propositionen inte av dem kunde bifallas. Det är ett nytt tillägg till historieskrivningen, ty varför skulle man annars vilja tala med regeringen, om det inte var så att man ville göra ett avsteg från propositionen eller eventuellt helt enkelt avstyrka den. Om nu herr Göran Karlssons senaste beskrivning av händelseförloppet är riktig, var detta givetvis en vink till regeringen om att den borde dra tillbaka propositionen. Sedan vecklade herr Göran Karlsson in sig beträffande förhållandet mellan den socialdemokratiska riksdagsgruppen och dess förtroenderåd. Det får herr Göran Karlsson i första hand göra upp med gruppledaren i första kammaren, herr Strand, som ju lämnade en redogörelse, där det visade sig att bara förtroenderådet var hört. Jag har bara citerat vad man har sagt, så den affären skall jag inte lägga mig i. Jag vill bara göra ytterligare en kommentar till herr Göran Karlssons anförande. Han sade att det måste bli ett stopp för taktiska spekulationer. Man riktigt hörde utropstecknet efteråt. Jag erinrade mig då att herr Karlssons partiledare, herr Erlander, har förklarat att den politiker, som inte också anlägger taktiska synpunkter på de frågor han för fram eller väljer att inte föra fram, är inte värd namnet politiker. Herr Karlsson har alltså redan 1967 avsatt sin partiledare, i varje fall ifrågasatt hans omdöme. Det går inte ihop att säga att inga taktiska spekulationer får förekomma samtidigt som man har en partiledare som säger att den inte är värd namnet som inte gör sådana spekulationer.
Herr talman! Herr Göran Karlsson har alltså klargjort för oss att det är en väsentlig skillnad mellan splittring och vad man skulle kunna kalla nyanser. Han medger att det finns nyansskillnader inom det socialdemokratiska partiet men att det absolut inte råder splittring, och jag noterar detta. Vidare sade herr Göran Karlsson att socialdemokraterna i går stod eniga i utskottet när det gällde hur den här frågan skulle angripas. Jag verifierar herr Karlssons uppgifter på den punkten, men förra veckan förhöll det sig inte så. Här är det alltså en fråga om tid. Det har talats om kompromisser. Statsrådet Geijer har medgivit att det inte i och för sig är motionerna från centerpartiet och folkpartiet som har lett till att regeringen nu vill återkalla propositionen. Om jag fattade honom rätt, skulle orsaken närmast vara uppträdandet i utskottet. Jag vet inte hur mycket jag bör säga, men herr talmannen har ju sin klubba och kan använda den.

Jag vet inte vad statsrådet Geijer lägger i den formulering som han använde, men jag tror att det nog är litet taktik med i spelet, inte bara från de icke regeringsbärande partierna.

Herr talman! En liten passus i herr Göran Karlssons anförande gav mig anledning att säga ytterligare några ord. Herr Karlsson har nog missförstått vad jag yttrade om att tanken på återtagande av propositionen framfördes som en vedergällning. Innebörden av mitt yttrande var ju att jag inte ville påstå att man på förhand talat om propositionens återkallande i händelse mittenpartiernas ledamöter i utskottet bestämde sig för anslutning till motionerna om övergångsbestämmelser, ty det hade varit en kvalificerad form av påtryckning eller utpressning. Nu framfördes inte detta på ett tidigt stadium — jag erkände det — utan det kom först sedan folkpartioch centerpartiledamöterna tillkännagivit sitt definitiva ställningstagande. Därför, sade jag, framfördes meddelandet om återkallande av propositionen som en vedergällningseller repressalieåtgärd. Jag skall kanske komplettera med det som också herr Göran Karlsson nämnde, nämligen att möjligheten av en återkallelse av propositionen fördes på tal i frågeform av en ledamot i centerpartiet. Sådana rykten hade cirkulerat på olika håll. Jag har även hört sägas att t.o.m. statsrådet Geijer någon vecka tidigare vid samtal med någon riksdagsledamot framfört att yrkandet om övergångsbestämmelserna skulle kunna tänkas föranleda ett återkallande av propositionen. En sådan sak låg ju i luften — man visste det. Det var därför faktiskt ett hot som låg i luften, även om det inte direkt uttalades vid tillfället.

Herr talman! Jag tackar herr Alexanderson för hans inlägg, där han verifierade att det icke förekom något som helst hot från den socialdemokratiska sidan under utskottsbehandlingen. När det stod klart för oss, efter de kontakter vi hade med regeringen, att regeringen ämnade dra tillbaka propositionen, var det naturligt att meddelandet härom lämnades som en upplysning i utskottet. Det skulle ju varit orimligt om vi inte klargjort det hela på det sättet. Men jag är som sagt tacksam för att herr Alexanderson här sagt ifrån att det inte alls var fråga om något hot eller om någon vedergällning därför att mittenpartiernas ledamöter inte ville ansluta sig till förslaget. Till herr Nils-Eric Gustafsson vill jag bara säga att det skett en del sedan förra veckan. Det slutliga ställningstagandet togs ju i går. Vad som förelåg i förra veckan är passerat och rörde heller inte den slutliga behandlingen. Det finns därför ingen anledning att uppehålla sig vid det. Sedan säger herr Dahlén att jag inte skall inveckla mig i någon speciell talan om riksdagsgruppens kontra förtroenderådets agerande, men det är ju herr Dahlén som invecklar sig i underligt talande om det hela, beroende på att han sagt si i det ena anförandet och så i det andra. Beträffande hans historieskrivning från tredje lagutskottets behandling av ärendet blir saken inte bättre av att han drar spekulativa konsekvenser ur vårt handlande. Vi har tagit kontakt med regeringen. Vi har haft överläggningar som resulterade i att regeringen återtog propositionen. Behöver herr Dahlén veta mera om vad som försiggick för att bli på det klara med vad det egentligen rörde sig om? Herr Dahlén säger vidare att ingen politiker kan klara sig utan taktik och åberopar bl.a. ett yttrande av herr Erlander i det avseendet. Självklart är inget politiskt parti främmande för politisk taktik, men om jag skulle vilja använda en beteckning på folkpartiets uppträdande i den här frågan, skulle jag vilja säga att folkpartisterna är fullblodspolitiker, om man menar att taktik och politik är samma sak. Jag vill på nytt upprepa min fråga till herr Holmberg: Tycker herr Holmberg att mittenpartiernas agerande i detta sammanhang kan vara tillfredsställande ur borgerlig synpunkt, speciellt då med tanke på de uppfattningar som högern har i denna fråga?

Herr talman! Herr Göran Karlsson får tydligen en hel del att göra upp både med sin partiordförande och med gruppledaren i första kammaren, när han skall klara upp vad han här har sagt. Jag citerade herr Erlander, som sagt att en politiker måste anlägga taktiska synpunkter ibland. Jag delar herr Erlanders uppfattning. Herr Göran Karlsson har en annan uppfattning, men det får han i så fall göra upp med sin egen partiledare om och inte stå här och försöka svänga sig och ge intryck av att bara jag skulle ha den uppfattningen. Herr Erlander och jag har precis samma uppfattning på den här punkten. Sedan sade herr Göran Karlsson något intressant: »Vi har resonerat med regeringen, och det resulterade i att regeringen tog tillbaka propositionen.» Jag reserverar mig, herr talman, för att detta inte är en riktig historieskrivning — här har ju kommit så många besked. Men om denna herr Karlssons beskrivning är riktig, innebär den att socialdemokraterna i tredje lagutskottet förklarade — vad skulle de annars ha sagt som resulterade i att regeringen drog tillbaka propositionen — att de inte klarade av situationen. Det är mycket möjligt att herr Göran Karlsson inte gjorde det, och då är det mycket hederligt av honom att erkänna det.

Herr talman! Herr Karlsson har två gånger frågat mig om jag är glad eller ledsen över vad som har inträffat i detta ärende. Det är mycket smickrande att den frågan ställs till mig, även om jag måste säga att mina personliga reaktioner inte bör spela så stor roll. Jag vill i stället framhålla att jag beklagar att det är den snäva partitaktiken som tagit överhand i detta ärende. Det är ett nederlag, kanske inte för politikerna men för de många medborgare som kräver konsekvens och rättframhet i det politiska handlandet. Det är en sak som vi har anledning att komma ihåg helt bortsett från de olyckliga konsekvenserna av att hyresregleringslagen nu tycks bli permanentad.

Under överläggningen har yrkats dels att Kungl. Maj:ts förevarande skrivelse skall remitteras till lagutskott, dels att skrivelsen skall läggas till handlingarna, vilket skulle innebära att frågan om samtycke till återkallelsen icke underställes riksdagens prövning utan att återkallelsen skulle automatiskt medföra att ärendet undandrages riksdagens behandling. Eftersom remiss av de propositioner som berörs av återkallelsen skett till utskottet, ankommer det på riksdagen att lämna samtycke till återkallelse av propositionerna eller att vägra sådant samtycke. Jag kommer därför icke att ställa proposition på yrkandet att skrivelsen skall läggas till handlingarna. Därefter återstår endast yrkande om remiss till lagutskott. Skrivelsen torde alltså hänvisas till lagutskottet. Enligt reservanternas mening borde man för framtiden räkna med att staten i huvudsak svarade för forskningsstödet.

Herr talman! De likalydande motionerna I:502 och II: 615 har föranlett detta utskottsutlåtande. Jag vill inte säga annat än att utskottet på ett mycket ingående sätt har behandlat den fråga som vi har tagit upp i motionerna. Vad som närmast föranledde våra motioner var en skrivning i statsverkspropositionen som vi tolkade så att statsrådet hade fattat att riksdagen för en femårsperiod hade bundit sig för ett årligt anslag till cancerforskning om 3 miljoner. Både utskottet och reservanterna har klart tillkännagivit att 1966 års beslut inte får tolkas så, utan det står alltså statsrådet fritt att när som helst föreslå ett högre belopp. Vi är emellertid litet oroliga för att det inte kommer att finnas tillräckliga medel för cancerforskningen. Genom de snabba framsteg som den medicinska och biologiska vetenskapen under de senaste decennierna har gjort, så är det ett nytt ljus — och vi måste väl säga ett mycket glädjande ljus — som kastats över cancersjukdomarna. Över hela världen ställer man i dag stora förhoppningar om att man inom en relativt nära framtid skall få ingående kunskap om dessa sjukdomars uppkomst och även om möjligheterna att på ett adekvat sätt behandla dem. Huvuddelen av den svenska cancerforskningen är ju förlagd till universitetsinstitutioner. Det rör sig därvid dels om en grundinriktad forskning vid de medicinskt-teoretiska och naturvetenskapliga institutionerna, dels om en klinisk cancerforskning vid universitetssjukhusens kliniker och laboratorier. Men sådan forskning förekommer också ute i landet på enheter utanför universitetsorterna. Forskningen finansieras i första hand genom de ordinarie avlöningsoch omkostnadsanslag som utgår till institutionerna. Men i ökad utsträckning har forskarna blivit beroende av utifrån kommande anslag. När det gäller cancerforskningen i vårt land är det, som vi alla vet, riksföreningen mot cancer som ställer de stora beloppen till förfogande. Riksföreningens bidragsgivning finansieras dels genom det årliga statsbidraget om 3 miljoner kronor och dels genom insamlingar. Den senaste insamlingen är väl ännu inte avslutad. Den får väl betraktas som en engångskampanj. Dess syfte var att genom arbetsmarknadens organisationer få in en procent av en månadsinkomst från alla organiserade löntagare och att lika stort belopp skulle ställas till förfogande från arbetsgivarsidan. Bidrag till cancerforskningen kommer, förutom från riksföreningen, bl.a. från en del fonder vid universiteten. Vidare har amerikanska medel, som har varit av storleksordningen 2 miljoner kronor, ställts till svenska forskares förfogande genom den s.k. kontraktsforskningen. Nu vet vi att den summan är reducerad till en miljon kronor. En plan är uppgjord för avveckling av de amerikanska forskarpengarna. Den nämnda miljonen skall reduceras med 10 procent från och med 1967. Utskottet har behandlat ärendet och gjort just det påpekande som motionerna väl syftade till, nämligen att staten skall kunna ge ett ökat anslag under ifrågavarande femårsperiod. I reservationen hemställes om att riksdagen skall göra ett uttalande om den framtida anslagsgivningen till cancerforskningen och »i skrivelse till Kungl. Maj:t ge till känna vad utskottet anfört». Det är kanske en något diffus formulering, men härtill kommer reservanternas förslag till skrivning: »Utskottet finner emellertid anledning att understryka statens ansvar för cancerforskningen. För framtiden bör man enligt utskottets mening räkna med att staten i huvudsak svarar för forskningsstödet.» Jag hemställer, herr talman, om bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Som herr Harald Pettersson framhållit är det inte så mycket som skiljer mellan reservanterna och utskottets förslag, vilket också framgår av skrivningen. När det gäller anslaget på 3 miljoner kronor, som det här har resonerats om, har vi samma uppfattning som reservanterna, att staten inte skall vara bunden vid detta årliga anslag, utan kunna öka det om så anses nödvändigt. Forskningsnämnden inom riksföreningen mot cancer har gjort upp ett treårsprogram, och det är en av anledningarna till att vi inte har kunnat bifalla denna motion. Vi får i stället invänta vad detta treårsprogram kommer att ge i den närmaste framtiden. Man kan ju inte i längden klara sig med sådana här insamlingar, även om de inbringat rätt så mycket pengar och även om säkerligen många människor och föreningar här i landet är tacksamma för att därigenom få en möjlighet att bidraga vid sidan om skattemedlen. Som jag sade i början är det inte så mycket som skiljer oss åt. Jag tycker nästan, att reservationen varit obehövlig i detta fall, men man har väl från centerpartiet velat visa, att man skulle ha litet större intresse än vad utskottet i övrigt har. Även om vi nu inte gått med på en skrivelse till Kungl. Maj:t, kommer vad utskottet här föreslagit ändå Kungl. Maj:t till handa, och rege ringen kan utläsa av utskottets skrivning vad utskottet velat. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har en blank reservation i denna fråga och skall bara kortfattat säga några ord. Dessa motio ner väcktes redan i januari i år, alltså för snart ett år sedan.

Herr talman! Vi är alla ense om att bedriva en aktiv lokaliseringspolitik särskilt när det gäller norrlandslänen. Enbart lokaliseringslån och lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag räcker emellertid inte. Största möjliga garantier måste också skapas för kontinuerliga leveranser till och från industrierna i Norrland av såväl råvaror som färdiga produkter. Härigenom kan bla. lagerhållningskostnaderna hållas nere, och de norrländska företagarna får lättare att teckna försäljningsavtal, särskilt när det gäller kontinuerliga leveranser. Detta senare gäller inte minst alla de underleverantörer vi har i dag och som vi hoppas skall tillväxa i antal. Transporttekniken synes gå mot allt större integration. Staten som svarar för de olika transportfunktionerna har självfallet ett mycket stort ansvar. Under det år som har gått sedan motionerna väcktes har också en del åtgärder vidtagits som vi hälsar med tillfredsställelse. Riksdagen har beställt en ny havsisbrytare. Statens järnvägar har prioriterat vissa anskaffningar av materiel och även vidtagit andra åtgärder för att stå bättre rustade särskilt under vinterperioden. Ja, vi kanske just för dagen inte kan komma längre. En väsentlig fråga återstår emellertid, nämligen hur samordningen av transporterna skall ske i framtiden. Ytterligare bedömanden i denna viktiga fråga blir väl i hög grad beroende av den sittande hamnutredningens förslag. Vi hoppas att denna utredning inte skall låta vänta på sig, och vi kommer att noggrant studera förslagen, särskilt beträffande den ändamålsenliga uppläggningen av vintersjöfarten på Norrland. Sedan får vi efter detta bedöma, hur den framtida samordningen lämpligen bör ske. Egentligen borde, herr talman, enligt mitt förmenande, utskottets utlåtande inte ha slutat med ett yrkande om avslag på motionerna. Snarare borde utskottet ha hemställt att motionerna kunde anses besvarade med vad utskottet anfört, ty så pass positivt har utskottet skrivit. Motionerna har fallit framåt. I nuvarande läge har jag intet annat att göra än att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Detta ärende är mycket säreget i flera avseenden. Till att börja med vill jag påpeka att den reservation som av mig och några andra ledamöter fogats till utlåtandet har samma syfte som propositionen och majoritetens utlåtande. Oenigheten gäller bara frågan hur denna bör uttryckas i lagtext. Det är sålunda en rent lagteknisk tvist. Den erfarenhet som jag fått under behandlingen av ärendet har visat att materian är så komplicerad att det är mycket svårt att genom en muntlig framställning klarlägga situationen och den verkliga innebörden av olika föreliggande förslag till lagtext. Jag har därför ansett det nödvändigt att utveckla detta mycket utförligt i reservationen, som jag till och med måst förse med förklarande skisser. Trots att vi här genom TV-utrustningen kanske kunde ha en viss möjlighet till åskådningsundervisning, är jag rädd att den skulle bli föga njutbar, och jag avstår därför från en sådan. Den som närmare vill sätta sig in i saken har haft möjlighet därtill genom att med eftertanke studera reservationen och utskottsmajoritetens utlåtande. Jag vill här inskränka mig till att påpeka vissa synpunkter i anslutning till utskottsmajoritetens skrivning. Som jag redan sagt är det hela en rent lagteknisk fråga, och detta har föranlett ingående konferenser i ämnet under utskottets behandling med departementets lagstiftningsexperter. Vi har därvid i långa stycken blivit ense, dock inte i fråga om därav påkallade åtgärder och lagtextens ändamålsenliga lydelse. Vi är sålunda ense om att propositionens lagtext är felaktig på det sätt som angivits i reservationen. Jag skall bara kortfattat ange vad det rör. Det är fråga om ensittarlagens tillämpning på stadsplanelagt område.

I utskottsutlåtandet har man tillgripit nödfallsutvägen att säga att dessa felaktigheter får lösas genom tillämpning av den allmänna obillighetsregeln i 2 § av lagen. Det har föranlett mig till följande kommentar i reservationen: »Emellertid synes det olämpligt att ändra gällande lydelse på sådant sätt, att för helt normala fall ej avsedda effekter uppstår, och för deras neutralisering hänvisa till en allmän obilligheisregel. Då paragrafen i allt fall innehåller klara regler om värdejämförelser bör eftersträvas, att de åtminstone för normala fall leder till önskvärda resultat.» Det är ju emellertid inte fallet. Den punkt där vi kanske inte är helt ense gäller hur man skall tolka nu gällande lydelse. Jag menar att denna lydelse är fullt i sin ordning. I propositionen har man fört in moment som leder till helt felaktiga resultat. I utskottsutlåtandet har man så till vida erkänt detta att man säger att ordalydelsen i gällande lagtext leder till ett rimligt resultat — som jag har påvisat. Men man åberopar vissa inte angivna motivuttalanden som skulle ange att något annat, dvs. ett oförnuftigt resultat, var åsyftat. Man menar väl då att man även i det fallet skulle lita till denna obillighetsregel för att nå ett rimligt resultat. Jag vägrar att acceptera ett sådant krystat synsätt. Det är som sagt fullkomligt onödigt med hänsyn till lydelsen i gällande lagtext. Syftet med denna lagändring har i första hand varit att rätta en viss mindre felaktighet i lagtexterna för vissa specialfall. Om den saken är vi helt ense, och båda förslagen innehåller vederbörliga ändringar i den riktningen. Man har emellertid utfört ändringen i propositionen på sådant sätt att helt andra effekter har uppstått, och det är det som vi vänder oss mot. Jag hade hoppats att av justitieministern eller någon hans representant få höra huru man verkligen ser på frågan, sedan man har kunnat studera den reservation i vilken verkligen har nedlagts en viss möda på att klargöra dessa saker. Men stolarna här står tomma. Jag drar bara den slutsatsen att om — som jag med hänsyn till den ringa anslutningen i kammaren misstänker — utskottsmajoriteten utan någon nämnvärd motivering lyckats få sitt förslag igenom, får det bli rättsvetenskapens sak att sedan klara upp denna situation.

Herr talman! Den bestämmelse som herr Alexanderson åberopar «kan väl knappast ha den betydelse som framgår av reservationen. Den nu gällande bestämmelsen har varit i kraft i 20 år utan att ge anledning till någon oro. Den omfattande text som kompletterar reservationen och den illustration som förekommer i anslutning därtill kan väl göra skäl för sig i uttalandet. I praktisk tillämpning torde detta sakna betydelse. Jag kan också erinra om att ensittarlagen var avsedd att upphöra med utgången av år 1976. Departementschefen har emellertid ansett att när man ändå skall göra ändringar i ensittarlagen kunde det vara lämpligt att undanröja den bristande överensstämmelse som finns i den påtalade paragrafen. Skillnaden mellan propositionens förslag och reservationen får betraktas som mycket obetydlig i praktisk tillämpning. Reservanterna är kritiska mot utformningen av den föreslagna bestämmelsen och anser att den kan leda till otillfredsställande resultat. Det skulle bl.a. kunna innebära att nyttjanderättshavaren kunde få lösningsrätt till jordägarens tomtinnehav oavsett skillnaden i värden. Nu föreligger emellertid inte någon risk i dylika fall på grund av den spärr som finns i 2 § andra stycket, där det stadgas att lösningsrätt inte äger rum bland annat då avståendet av marken skulle medföra avsevärd olägenhet för huvudfastighet. Beträffande tolkningen av bestämmelsen i 1 a § andra stycket ansluter sig utskottet till departementschefens uttalande. Med anledning härav ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag får först säga kammaren att jag tycker att det är litet synd om herr Kristiansson som är nödsakad att föra talan i denna mycket komplicerade juridiska materia. När herr Kristiansson talar om att denna lag tillämpats i 20 år utan olägenhet går det helt vid sidan av min argumentering. Jag har sagt att gällande lagtext är riktig, det är inget fel på den i det avseende som vi tvistar om. Därför har det också gått att tillämpa den på ett rimligt sätt. Felaktigheten är tillkommen. genom propositionsförslaget. Sedan talade herr Kristiansson om att detta kanske är av mindre betydelse, det förekommer kanske inte så ofta. Man vet väl faktiskt varken i utskottet eller i departementet någonting närmare om hur många sådana här fall som kan komma i fråga. Men det upplystes från departementet att när denna speciella lagparagraf kom till 1939 sades det att antalet ensittare inom stadsplanelagda områden — som det här är fråga om — är betydande. Hur många av dessa som nu redan har inlöst sina markområden vet vi inte, men man måste ju framhålla att det kan komma till nya när som helst. Allteftersom nya stadsplaner eller byggnadsplaner fastställts kommer gamla nyttjanderättsupplåtelser in under bestämmelserna i denna paragraf, och de var inte då medräknade. Vidare har det också sagts på utredningsstadiet att den lagändring i huvudparagrafen som här föreslås och inte är föremål för någon tvist medför att ytterligare ungefär 2000 fall kan komma att bli aktuella för inlösen enligt ensittarlagen. Det är väl då att anta att en viss del av dessa också ligger inom stadsplanelagt område. Vi kan därför inte med någon säkerhet säga att denna paragraf är av mindre betydelse. För övrigt skulle en sådan synpunkt leda till antingen att man inte brydde sig om att göra denna ändring som man hår föreslagit i propositionen eller till och med att man kunde säga att hela paragrafen nu är tämligen onödig. Men den ståndpunkten har man ju inte heller intagit i propositionen. Jag glömde att yrka bifall till reservationen II i mitt föregående anförande och får därför göra det nu.
Herr talman! Jag skall medge att jag inte är sakkunnig när det gäller att tolka denna paragraf, och det framgick i varje fall vid utskottsbehandlingen att det fanns strängt taget inte mer än en enda som kunde tolka den, och det var en ledamot — för övrigt partivän till herr Alexanderson — som har skrivit under utskottets utlåtande. Han gjorde en förnämlig tolkning av paragrafen och ansåg att propositionens förslag var det enda riktiga.

Herr talman! Jag har instämt i utskottsordförandens första yttrande, och jag vill även instämma i vad han sade sist. Dessutom kan jag vitsorda vad herr Kristiansson säger att det naturligtvis inte gäller en sak som är av så stor betydelse. Det kommer inte att förekomma så många fall — hur många, det vet vi inte. Men är det inte i alla fall från en lagstiftande församlings sida fel att anta en lagparagraf, om vilken man vet att den ger resultat som man inte åsyftat? Det har aldrig avsetts att ensittaren skulle få större lösningsrätt till en tomt än jordägaren har, men genom denna skrivning får man detta icke åsyftade resultat. Därför tycker jag att även om saken inte är stor så borde man för riksdagens egen skull inte bifalla det förslag som förelagts i propositionen. Det är säkerligen ett förbiseende som skett där. Paragrafen är som tidigare sagts mycket svårtolkad, och man har inte tänkt på de resultat som i vissa fall kan uppstå och som reservanterna nu vill rädda riksdagen från. Jag vill alltså yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den motion som ligger till grund för detta ärende berör ett område som det är svårt att konkretisera. Ändå är det ett stort och viktigt område, och jag kan helt dela herr Nymans uppfattning att utskottet har givit denna fråga en alltför snäv behandling. Här redovisas visserligen utredningar, men vad man saknar är ett samlat grepp, en strävan mot ett uppsatt mål, en iver att vilja göra något. Jag tycker det skulle vara värdefullt om såväl riksdagen som regeringen visade ett större intresse för dessa frågor. Jag skulle sedan bara vilja tillfoga några reflexioner på spridda punkter. Vad för slags kultur vill vi ha? Jag tror att vi alla säger oss slå vakt om konstens frihet. Men vi måste samtidigt vara medvetna om att det inte existerar någon absolut frihet i ett samhälle som bygger på samlevnad. Vi måste visa tolerans och förståelse men också kräva hänsyn för de värden som vi hyllar, även om de inte är präglade av dagens radikaler. Jag tror att det är värdefullt att fortfarande bevara sambandet med europeisk kulturtradition, och jag tror också att de som i dag är så ivriga att avslöja allt begår en attack inte främst mot den goda smaken utan mot vårt fantasiliv. Motionärerna har talat om massmediernas roll, och utskottet erinrar om att Sveriges Radio bedriver publikundersökningar i syfte att vägleda både den dagliga programverksamheten och den långsiktiga programplaneringen. Men hur skall vi veta att resultatet av undersökningarna verkligen blir vägledande? Det vore väl ett rimligt krav att dessa undersökningar publicerades. En regelbunden och utförlig redovisning skulle ge oss här i riksdagen och den svenska allmänheten möjligheter att bättre följa programplaneringen. Som det nu är har man nog en känsla av att undersökningarna arkiveras utan att ha föranlett någon åtgärd. Men när samhällsredaktionen gör en intervjuunder sökning utan alla vetenskapliga ambitioner, har man alltid bråttom att i TV redovisa resultatet för svenska folket. Detsamma gäller väl i någon mån de kultursociologiska undersökningar som har utförts, Vad syftar man till med dessa undersökningar? Är avsikten bara att kartlägga folks inställning till kulturutbudet, eller är man beredd att också ta hänsyn till de önskemål som uttryckts? Stockholms stad har gjort en ganska brett upplagd undersökning av stockholmarnas inställning till teater och andra kulturaktiviteter. Resultatet är ju på inget sätt märkligt, det är här mer än på andra håll en mycket begränsad del av befolkningen som besöker olika evenemang, och det är i stort sett samma minoritet som svarar för övriga kulturaktiviteter. Att kvinnorna svarar för de flesta teaterbesöken förvånar lika litet som att männen är i majoritet bara på revyteatrarna. Men det är ju skönt att kvinnornas roll som kulturbärare äntligen också är vetenskapligt belagd. Det är inte ekonomiska förhållanden som blir avgörande för om man går på teatrar och konserter m.m., eftersom de som går mest på teater också är mest aktiva när det gäller att lyssna på radio, gå på bibliotek m.m. Däremot spelar naturligtvis kunskaper en viss roll. Motionärerna drar en parallell mellan grundskolans målsättning och samhällets kulturpolitik, som torde vara riktig. Men den estetiska fostran som skolan avses ge ligger i verkligheten långt från vad läroplansförfattarna tänkte. Den kurs i musikoch konsthistoria som nu ges på vissa tillvalslinjer i gymnasiet är vackert tänkt, men genom att dessa ämnen bara ger en orientering och inte sätter spår i betygen, går det mesta av undervisningen förlorat. Jag har hört elever säga att musikhistoria verkar intressant men att det för .det mesta är omöjligt att uppfatta vad läraren säger därför att klassen bråkar så. När det gäller kulturhus eller kulturcentra hänvisar utskottet till att den frå gan kommer att behandlas av MUS 65: Det torde alltså dröja länge innan vi får några förslag från det hållet. I Stockholm har stadsfullmäktiges högergrupp motionerat om ett ytterst mångsidigt kulturhus vid Sergels torg. I Trelleborg är man i färd med att på privat väg anordna ett s.k. konstkollektiv, som hittills endast tycks ha motsvarighet i Östtyskland och på Irland. Det är intressant att detta sker på privat initiativ, något som är värt all uppmuntran. Jag har, herr talman, bara velat bidra med några axplock från det vida och hittills ganska ouppodlade fält som kulturpolitiken utgör, och jag har därmed motiverat min blanka reservation.

Herr talman! Jag vill först poängtera att det föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande. Därför måste jag, i likhet med den tidning herr Nyman citerade, beklaga det grymma öde som drabbar motionären herr Nyman, när han för det första måst vara med om att avslå sin egen motion i utskottet och ändå för det andra är tvungen att här i kammaren stå upp och hålla ett försvarstal för den. Det måste vara ganska besvärligt. I utskottet har vi i stort sett varit eniga om behovet av kulturspridning, av att man får lokalfrågorna ordnade ute i bygderna, så att man kan få ett samlat kulturliv. Men det är många frågetecken, när man börjar diskutera kultur. Vad är kultur? Vad är drivkraften, som herr Nyman sade, inom den skapande kulturen? Det är frågetecken som jag inte tror att Sveriges riksdag eller en utredning skulle kunna räta ut till några utropstecken. Herr Nyman har alldeles rätt när han säger att vi måste konkretisera och skaffa samlade grepp över kulturlivet. Men samtidigt får vi akta oss för att styra kulturen och leda konstnärerna i deras verksamhet alltför mycket. Då slår vi ihjäl fantasin och själva skapandet. Fru Diesen nämnde ett par saker om hur man skall skapa intresse för t.ex. ett värdefullt radioprogram. Det är ju detta man försöker få fram genom de undersökningar som Sveriges Radio gör. Man vill kartlägga sin verksamhet och hos lyssnare och TV-tittare försöka få fram vad som från mottagarens sida uppfattas såsom värdefullt. Man har väl kanske försökt att lägga programverksamheten så att den tilltalar en så bred publik som möjligt. Jag är inte så säker på att motionärerna eller fru Diesen är riktigt säkra på att det är rätt metod. När man talar om uppfostran och påverkan av mottagarna, menar man väl någonting annat än att bara fråga efter vad folk tycker om. Man vill lära människorna att förstå fin teater, att lyssna till fina radioprogram och se på fin konst. Jag är inte så säker på att man kan lägga upp ett program i uppfostrande syfte när det gäller konstarter av olika slag. Jag är inte så säker på att det är så särskilt många av riksdagens ledamöter, som anser det vara värdefull konst som t.ex. har visats på riksdagens egen konstklubbs utställning. Jag vill därmed inte betygsätta den på något sätt, men konstarterna, i vilken form de än utövas, är ofta så svårbegripliga och så svåra att tränga in i, att det uppstår svårigheter för en som inte är tränad och initierad att rätt förstå vad konstnären egentligen vill förmedla för budskap till mottagaren.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

Herr talman!

Ett och ett halvt år har gått, och inga åtgärder har vidtagits. Jag har därför funnit anledning att ställa frågan då jag anser att problemet med föroreningarna från fartygen fordrar omedelbar aktion från myndigheternas sida. Statsrådet nämner i sitt svar den särskilda kommitté som utreder frågorna och att skrivelsen från Vattenvärnet överlämnats dit. Det är ett steg i rätt riktning, men det hade varit värdefullt om man samtidigt hade vidtagit omedelbara åtgärder, även om dessa fått formen av ett provisorium. Kommunikationsministern framhåller också att gällande lag förbjuder fartyg och småbåtar att kasta ut skräp och avfall. Men allt det skräp som finns utmed våra kuster och i skärgården visar att man ofta bryter mot dessa bestämmelser. Det flyter omkring avfall av olika slag. Hamnarna förorenas också kanske främst av utsläpp från fartygens toaletter och av spillvatten. Den frågan har särskilt aktualiserats i år i samband med utredningsarbeten angående vattenförhållandena i Stockholm. Statsrådet omtalar också i sitt svar att medicinalstyrelsen i år har givit ut en broschyr med råd och anvisningar angående omhändertagande av sopor och avfall från fartyg, vilket jag betraktar som en positiv åtgärd. Åtgärder för att begränsa det flytande avfallet, då fartygen befinner sig inomskärs, borde också uppmärksammas. Låt mig till sist framhålla att jag är glad över kommunikationsministerns positiva inställning. Det är min förhoppning att denna positiva inställning skall leda till resultat. Vi kanske kan finna lösningar genom att studera de åtgärder som vidtagits i Amerika, särskilt inom de Stora sjöarnas område. Herr talman! Kommunikationsministern håller fortfarande på med att i andra kammaren diskutera olika telefonapparaters ändamålsenlighet.
Herr talman!
Jag anhåller därför att få läsa upp kommunikationsministerns svar på två frågor som här har framställts. Herr Lundström har frågat kommunikationsministern när regeringen avser att höja fartgränsen för motorfordon från nuvarande 40 till 50 km/tim. Herr Strandberg har frågat kommunikationsministern, om han vill medverka till att den i samband med övergången till högertrafik införda hastighetsbegränsningen 40 km tim. Kommunikationsministerns svar är av följande lydelse: Det ankommer närmast på högertrafikkommissionen att bedöma hur lång tid efter högertrafikomläggningen det är påkallat att av trafiksäkerhetsskäl behålla den särskilda hastighetsbegränsningen inom tättbebyggt område.
Enligt uppgift från kommissionen är frågan om en hastighetshöjning inom tätort under övervägande och visst nytt material i form av olycksstatistik och andra data håller på att sammanställas.
Enligt uppgift från kommissionen är frågan om en hastighetshöjning inom tätort under övervägande och visst nytt material i form av olycksstatistik och andra data håller på att sammanställas.
Jag utgår från att kommissionen inom den närmaste tiden tar ställning i frågan och anser mig böra avvakta detta ställningstagande.
Jag utgår från att kommissionen inom den närmaste tiden tar ställning i frågan och anser mig böra avvakta detta ställningstagande.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Den var närmast föranledd av ett förhållande som har framkommit i pressen, nämligen att rikspolisstyrelsen påtalat den stora omfattning i vilken laglydnaden i trafiken eftersättes. Jag har sett siffror på att ända upp till 70 procent av bilisterna överträder dessa fartgränser. I fråga om trafiken i Stockholm kan man säkert säga att 100 procent av bilisterna inte följer de föreskrifter om 40 km/ tim. som är rådande. Det är också klart att polisen inte har resurser för en effektiv övervakning. Jag tror inte heller att det räcker med ett försök med någon form av ökad propaganda eller liknande för att få trafikanterna att bli mera laglydiga. Trafikrytmen i våra tätorter är ju av den karaktären att en hastighet av 40 kilometer i timmen icke är så lämplig. Det torde inte heller av trafiksäkerhetsskäl vara något problem att återgå till den gamla 50-kilometersgränsen. Kommunikationsministern . säger i svaret att han utgår ifrån att kommissionen inom den närmaste tiden tar ställning i frågan, och han anser sig därför böra avvakta detta ställningstagande. Jag utgår ifrån att kommunikationsministern är ense med mig om att bestämmelser som trafikanterna i så stor omfattning negligerar icke kan vara någonting som vi bör slå vakt omkring. Vi bör snarast försöka få till stånd ett annat förhållande. Jag tolkar statsrådet Lundkvists svar på det sättet att om det nu inte händer någonting ganska snart, är det hans avsikt att försöka skynda på högertrafikkommissionen. Som jag sade, tror jag att vi är överens om att man bör försöka åstadkomma en bättre laglydnad. Det är mitt motiv för denna frågas framställande.
Herr talman! Även jag ber att få tacka för svaret; Det har givit vid handen att statsrådet ännu inte vet om eller när 40-kilometersgränsen skall avskaffas. Även om högertrafikkommissionen skall bedöma hur länge 40-kilometersregeln skall gälla, bör — som utvecklingen har gått — kommunikationsministern inte vara mera beroende av denna bedömning än att han kan påskynda kommissionens överväganden, om ett avgörande, liksom hittills, skulle komma att dröja. Herr Strandberg ansåg att svaret innebär ett sådant löfte. Det skulle ha varit intressant om det löftet hade lämnats från talarstolen i mera direkt form. Det förefaller så mycket angelägnare att ett sådant ingripande sker, om det tydligen råder delade meningar mellan rikspolischefen och kommissionen. Följden av långhalandet har nu blivit att snön har kommit över praktiskt taget hela landet, utan att det givits möjlighet till den uppföljning av en övergång till 50 kilometer som hade varit högeligen önskvärd medan barmark rådde. Att ha en bestående fartgräns, som bara ett fåtal respekterar och som polisen saknar tillräckliga resurser för att effektivt övervaka, är till stort och allvarligt men för den allmänna respekten för trafikbestämmelserna. Är det inte dessutom en orimlighet att lokala myndigheter, som anser att 40-kilometersgränsen i realiteten är ett passerat stadium, inte skall kunna ersätta den med 50 kilometer utan nödgas gå ända till 70 kilometer, om de vill göra en ändring? Det tycker jag verkligen är ett förhållande som utan dröjsmål kräver regeringens åtgärd, även om snö och halka just nu gör att 40-kilometersgränsen inom städerna och deras tillfartsleder av trafikanterna tillfälligtvis tillämpas utan några formella bestämmelser.
Herr talman! Vi har tillsatt ett särskilt organ, som noggrant har att följa utvecklingen i trafiken efter det att vi gick över till högertrafik. Det är väl alldeles självfallet att de utredningar och de överväganden som för närvarande görs inom detta organ måste avvaktas, innan regeringen fattar ett beslut. Jag har för dagen ingen anledning att ta ställning till om 40 eller 50 kilometer i timmen är den lämpligaste hastighetsgränsen i det läge som nu råder. När vi en gång i tiden bestämde oss för att gå över till högertrafik och fastställde tidpunkten för övergången, var vi väl alla medvetna om att det fanns risk för att det åtminstone i vissa delar av landet skulle kunna förekomma snö under de närmaste månaderna därefter. Jag vill också påpeka att när regeringen för någon tid sedan genomförde en viss hastighetshöjning utanför tätorterna gjordes också det efter en utredning inom detta särskilda organ, högertrafikkommissionen, och sedan den hade framlagt sitt förslag. Regeringen anser sig alltså inte böra ta ställning till denna fråga förrän förslag i ena eller andra riktningen från högertrafikkommissionen föreligger. Till frågan om effektiviteten av polisövervakningen, som herr Strandberg berörde, vill jag återkomma när jag senare i dag skall besvara en interpellation av herr Eriksson.

Herr talman! Jag tackar hans excellens utrikesministern för det svar som jag fått på min interpellation. Det är emellertid i mitt tycke ett säreget svar på en allvarlig och bekymrad interpellation från min sida. Jag har frågat om Ers excellens” uppfattning om de återkommande bojkottaktionerna mot sydafrikanska varor och om bojkotter låter sig förena med ett av regeringen själv uttalat gott förhållande till Sydafrikanska republiken. Detta uttalande återfinnes i årets trontal. Jag är bekymrad för att nålstingen som från svenskt håll utdelas mot Sydafrika kan framkalla motåtgärder från sydafrikanskt håll. Sydafrikanerna kan lätteligen tillfoga oss skada på ett mycket kännbarare sätt än vi dem. Jag vet, herr talman, att stämningen i Sydafrika är irriterad. Vårt land befinner sig på det ekonomiska området i ett allt bekymmersammare läge. Vårt näringsliv har att i en hårdnande konkurrens söka avsättning för sina produkter och söka ge lönande sysselsättning åt sina anställda. Som jag visat i min interpellation är Sydafrika en värdefull marknad för svensk export, och Sydafrika är en god betalare av de varor som vi i vårt handelsöverskott säljer till landet i fråga. Den engelska devalveringen och även andra devalveringar skärper konkurrensen på alla internationella marknader, bl.a. den sydafrikanska, där England har en traditionellt stark ställning. Försvaret av den svenska kronan är en nationell angelägenhet, som både finansministern och riksbankschefen nyligen betonat och som genom den engelska devalveringen fått högsta prioritet. Förutsättningen för att vi skall lyckas i denna för oss alla gemensamma uppgift är att en god guldoch valutaställning kan upprätthållas. Sydafrika, som är världens största guldproducent, ger oss i betalning för vår överskottsexport på i runt tal 150 miljoner kronor guld eller i guld konvertibel valuta efter fritt val. Det är inget svenskt intresse att dessa goda affärsförbindelser äventyras genom bojkotter. I det som kallas utrikesministern svar har dock bojkottfrågan över huvud taget inte berörts med ett enda ord. Däremot användes interpellationssvaret till en redogörelse för raspolitiken, varom jag icke ställt någon fråga. Jag känner ganska väl till utrikesministerns allmänna inställning till rasproblemet och har inte önskat någon diskussion därom. Vad som är mitt bekymmer, är de ekonomiska konsekvenserna för vårt land av bojkotter och allmän utrikespolitisk avoghet eller rent av fientlighet mot en viktig marknad för svenska produkter. Det finns så mycket större skäl till bekymmer häröver som Sydafrika inte är enda exemplet på numera uppblossande avoghet mot viktiga svenska handelspartners. Ers excellens har inte velat med mig diskutera den fråga jag ställt, det problem jag tagit upp. Jag beklagar detta, men kan inte göra något åt det. I stället söker Ers excellens, som jag sade nyss, länka in diskussionen på rasfrågan. Jag har inte i min interpellation rört vid rasproblemet i annan mån än att jag generellt varnat för att skärpa rasmotsättningarna i världen. Därom är Ers excellens och jag tydligen ense, såsom framgår av svaret. De ekonomiska förbindelserna mellan två länder som säger sig upprätthålla goda relationer — och det gör ju ändå Sverige med Sydafrika — bör dock hållas åtskilda från rasproblemet. Jag förstår därför inte meningen med att ta upp en helt annan fråga till diskussion än den jag ställt. En sammanblandning är enligt min mening olycklig. Låt mig bara, herr talman, göra det uttalandet att jag naturligtvis motsätter mig rasförtryck var sådant än förekommer.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 Att ännu år 1967 tankegångar av sådant slag framskymtar i Sveriges riksdag säger sig Ers excellens fortsättningsvis inte kunna annat än beteckna som förvånande. Jag förmodar att Ers excellens med dessa ord vill ge riksdagen och svenska folket en bild av min person såsom en inhuman och allmänt omänsklig individ. Det är, herr talman, en insinuation som är ovärdig innehavaren av ett av rikets högsta ämbeten. Jag tillbakavisar den med lugn.

Herr talman! Jag vill upprepa vad jag redan tidigare har sagt, att jag diskuterar frågan om bojkottaktionerna och deras inverkan på den ekonomiska utvecklingen i Sverige å ena sidan och vårt lands allmänna förhållande till Sydafrikanska unionen å den andra. Utrikesministern vill för sin del göra gällande att det inte går att skilja båda dessa saker åt, utan att man måste inblanda i den ekonomiska politiken argument om raspolitik. Raspolitiken är, anser jag, en helt annan och utomordentligt besvärlig och komplicerad fråga, som jag inte känner mig på något sätt kompetent att här ta upp till diskussion. Utrikesministern säger att hans samtal med den sydafrikanske utrikesministern visar, att man i Sydafrika är känslig för de yttringar av olika slag som kommer till uttryck från Förenta Nationerna. Jag tror, Ers excellens, att det är alldeles riktigt att man av självklara skäl är intresserad av vad andra länder tycker om en. Såvitt jag förstår, är vi väl i vårt land intresserade av att veta hur reaktionen är mot oss utomlands. Men det är fortfarande ändå inte detta det här gäller, utan det är här fråga om vi vill ge uttryck åt ett ogillande av sydafrikansk politik i exempelvis rasfrågan med bojkotter o. d. Den riktiga kanalen är att vårt allmänpolitiska agerande sker genom vår utrikesrepresentation och genom vår utrikesminister och att man agerar genom Förenta Nationerna och på diplomatisk väg. Om det anses att någon åtgärd bör vidtagas, är det väl rimligt att det görs en demarsch hos vederbörande regering. Men genom sammanblandningen av bojkottaktioner och detta andra problem om raspolitiken måste vi ställa oss frågan: Vem är det egentligen som bedriver utrikespolitiken i vårt land? Sker detta på torgmöten, i kommunalförsamlingar och på andra håll? Det är utomordentligt angeläget att på den punkten få ett klart besked, att landets utrikespolitik skall skötas genom dess utrikesminister med stöd av Sveriges riksdag och inte genom aktioner, som tillgrips av enskilda organisationer, kommunalförsamlingar m.fl. Det är för mig den, såvitt jag förstår, väsentliga frågan. Jag vill erinra om att Ers excellens själv här år 1965 gjort uttalanden både beträffande raspolitiken och beträffande sättet att agera. Jag citerar vad utrikesministern sade år 1965: »Det är svensk utrikespolitisk tradition att inte vidtaga åtgärder på det utrikespolitiska området i demonstrationssyfte, en tradition som vi har anledning att slå vakt om.» Jag instämmer helt med utrikesministern på den punkten.

Herr talman! Jag kan i de flesta avseenden instämma i utrikesministerns båda inlägg. Jag finner andan i och inriktningen av herr Åkerlunds interpellation anmärkningsvärd. Det har ju i Sverige pågått en intensiv debatt om hur vi skall kunna hjälpa afrikanerna i Sydafrika i deras kamp för medborgerliga rättigheter och majoritetsstyre. Många organisationer, särskilt politiska och andra ideella ungdomsförbund, har menat att i avvaktan på systematiska ekonomiska sanktioner mot Sydafrika kan en frivillig konsumentbojkott få en viss opinionsbildande verkan. Om den saken sägs inte ett dugg i herr Åkerlunds interpellation. Många menar också att en minskad handel från Sveriges sida med Sydafrika kan innebära ett moraliskt stöd för de förtryckta, kan utgöra en demonstrationsyttring inför omvärlden och kan ge de sydafrikanska apartheidpolitikerna ett konkret vittnesbörd om vår inställning. Självfallet kan det råda olika meningar om den frivilliga konsumentbojkotiens politiska betydelse. Men herr Åkerlund har ingen annan mening än att denna bojkott kan störa förbindelserna med Sydafrika. Han är bekymrad över »irritationen» i Sydafrika inför den svenska opinionen. Han frågar utrikesministern hur vi skall kunna åstadkomma ett »gott förhållande» till den vita minoritetsregimen i Pretoria. Men han säger ingenting om hur vi skall kunna påverka Sydafrika till en mer liberal politik gentemot afrikanerna. Han har ingen mening om hur vi skall uttrycka solidaritet med offren för dagens rasdiskriminering. Och i hans interpellation finns inte skymten av förståelse för de ungdomsorganisationer i Sverige, för vilka Sydafrika har blivit en av de stora samvetsfrågorna i vår tid. Jag finner därför herr Åkerlunds interpellation inte bara »förvånande», som utrikesminister Nilsson sade, utan direkt motbjudande. Från folkpartiets sida har vi sökt driva på regeringen för en mer aktiv politik i Sydafrikafrågan. I dagarna för exakt två år sedan krävde vi att Sverige i FN skulle betrakta läget i Sydafrika som ett hot mot freden i FN:stadgans mening kapitel 7. Vi gladdes åt att regeringen då ändrade ståndpunkt mitt under en dramatisk omröstning i Förenta Nationerna. Och jag vill lägga till några ord av kritik mot den nuvarande regeringen. Med tanke på vad som hände i går här i riksdagen, herr talman, hoppas jag att utrikesministern inte nu drar tillbaka hela sitt interpellationssvar för att jag kritiserar ett litet avsnitt i det I herr Nilssons anförande låg tanken att regeringen gör vad den kan för att påverka Sydafrikafrågan i rätt riktning. Han påpekade »hur oerhört viktigt det är att allt görs för att vidmakthålla och stärka världsopinionen mot alla former av rasförtryck». Jag tycker nog inte att regeringens politik helt och fullt präglas av den inställningen. De olika områden i södra Afrika, som i dag behärskas av vita minoritetsregimer, stöttar och hjälper varandra. En framgång för det ena landet är en seger för grannen. Ett bakslag för en av förtrycksregimerna är ett nederlag också för de andra. Jag skulle därför vilja att regeringen såg problemen i hela södra Afrika som mer sammanhängande än man gör i dag och förde en mer konsekvent politik. Vi hade flera debatter i den saken här i kammaren under våren. Det portugisiska väldet i Angola och Mocambique innebär t.ex. eit stöd också för Sydafrika. Vår ekonomiska hjälp i EFTA till Portugal förlänger frihetskampen i de båda områdena. När jag i mars månad framförde de synpunkterna förklarade i stället handelsministern att man inte kunde bedriva påtryckning på Portugal inom EFTA:s ram, Han hade ingenting emot ett speciellt stöd åt Portugal. Han menade att det var EFTA:s syfte att också lojalt försöka hjälpa Portugal in i EEC. Detta är enligt min och folkpartiets mening en ologisk politik. Vi bör försvaga den sydafrikanska apartheidregimens vänner och söka stärka dess fiender. Vi skall försöka försvaga Portugal och stärka t.ex. Zambia. Men när folkpartiet krävde att just Zambia skulle få betydligt mer av den svenska u-landshjälpen för att på det viset stödja det fria Afrikas utpost i söder i dess nuvarande svårigheter på grund av blockaden av Rhodesia, sade socialdemokraterna och regeringen nej. Zambia skulle inte bli ett prioriterat land för svensk u-hjälp, trots att man där just nu är i trängande behov av t.ex. förvaltningsbistånd av det slag som vi redan ger till Tanzania. Det finns fler exempel, som visar att den kritik som kan riktas mot den svenska politiken gentemot södra Afrika sannerligen inte kan gå ut på att den varit för aktiv. Tvärtom: den har i flera år varit alldeles för passiv. Men det är också klart att om den nuvarande regeringen, eller en kommande regering, vill föra en mer aktiv politik gentemot skilda länder i södra Afrika, så kan våra relationer med vissa av de regimerna störas. Jag skall gärna erkänna att jag, om vårt förhållande till t.ex. Salazar-regimen i Lissabon irriterades och stördes högst avsevärt, skulle finna det ganska naturligt. Herr Åkerlunds attityd i Sydafrikafrågan kan inte få bli vägledande vid behandlingen av något enda av problemen kring södra Afrika. Däremot bör en motsatt inställning med större solidaritet med den afrikanska majoriteten bli ett riktmärke för Sveriges hållning.

Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera herr Åkerlund att inte bara läsa ekonomiska skrifter, utan att också ta del av exempelvis den UNESCO-bok om apartheid som nyligen har publicerats. I den skildras bl.a. hur FN i åratal har uppmanat staterna till bojkott av Sydafrika. Det har skett i form av rekommendationer och resolutioner. Dessa har, som utrikesministern sade här, inte fått önskad effekt, och det är beklagligt. Jag har tagit till orda därför att jag hade tillfälle att för någon månad sedan deltaga i arbetet i FN:s kolonialutskott som svensk delegat och då framför allt i Rhodesiafrågan. När den behandlades märkte man hur Sydafrika påverkar och stöder den vita minoriteten och dess illegala vita regering i Rhodesia; hur denna kan hålla sig kvar bl.a. med hjälp av s.k. polisstyrkor från Sydafrika. Sydafrika hjälper den illegala regeringen även ekonomiskt. På detta sätt sprids det vidriga apartheid-systemet. Jag hade tillfälle att på svenska regeringens vägnar bl.a. säga att rashat föder rashat. Det är det som nu sker i Sydafrika. Man kan också under debatterna i FN:s kolonialutskott märka hur negrerna i Afrika visar tecken på att bli alltmer desperata och alltmer förtvivlade därför att man inte genom att genomföra en effektiv bojkott bekämpar apartheidsystemet på allvar. I sin interpellation drar herr Åkerlund upp Botswana, Lesotho, Swaziland och Malawi och talar om att dessa länder står i utmärkt förhållande till Sydafrika. Herr Åkerlund kanske inte använde just de orden, men han anförde detta som ett exempel för oss, Det är ju underligt att tala om dessa länders förbindelser med Sydafrika i detta sammanhang. Jag kan inte tro att herr Åkerlund är så okunnig, att han inte vet att deras förbindelser endast är betingade av nödvändigheten, av tvånget att existera. I en bok, som nyligen givits ut av direktorn i Svenska Lutherförbundet Åke Kastlund skildras hur en färgad man i ledande ställning i Botswana en dag var i Sydafrika. Han hade trott att man skulle kunna samarbeta. Det skildras hur han liksom herr Åkerlund var intresserad av ekonomiska förhållanden och skulle besöka en bank i Johannesburg. Kastlund skriver: »Han var just på väg in genom huvudingången, när ett par handfasta vaktmästare haffade honom och beordrade honom att använda den särskilda ingången för icke vita.» Herr Åkerlund säger att man inte skall blanda samman bojkottaktioner och rasproblemen. Jag undrar om herr Åkerlund skulle ha velat ge samma råd till fredspristagaren Luthuli när denne, både när han hämtade sitt pris och när Kastlund senare träffade honom, bad att man skulle fortsätta bojkotten, ty bojkotten hjälpte hans land. »Enligt min mening», sade Luthuli då, »bör den till varje pris upprätthållas, även om dess betydelse snarare är symbolisk än reell. Den säger oss att det finns människor som tänker på oss. Sådant håller vårt mod uppe.» Luthuli fällde yttrandet då han vistades på sin förvisningsort. Herr Åkerlund väljer att tala om guld och valutaställning. Han säger att det är ett svenskt intresse att handla med Sydafrika och att denna vår handel inte bör gå tillbaka. Nej, det kan hända. Men det är ett intresse för mänskligheten att apartheidsystemet inte får växa sig ännu starkare och att man i Sydafrika inte ännu mer trotsar FN:s beslut.

Herr talman! Då jag såväl i motioner som interpellationer tidigare påtalat vämjeligheten i den politik som bedrivs i Sydvästafrika vill jag vid det ta tillfälle säga några ord om den interpellation som här framställts. Jag har i år inte väckt någon motion i denna fråga, eftersom jag funnit att hans excellens. utrikesministern effektivare än tidigare i FN har spelat en positiv roll för att söka påverka de vidriga förhållanden som i Sydafrika råder mellan svarta och vita. Jag reagerar oerhört starkt när herr Åkerlund säger att Sydafrika är en god betalare och att vi måste tänka på att vi kanske kan råka ut för vissa ekonomiska svårigheter på grund av att en del länder devalverat. Inom parentes vill jag då säga att dessa svårigheter måste lösas på annat sätt än genom att vi medvetet skall offra de människor som de vita i Sydafrika behandlar mer eller mindre som djur. De bojkottaktioner som har förekommit specieltl från ungdomsorganisationernas sida tycker jag är ett friskhetstecken från ungdomen när det gäller dess humanitära inställning till människorna, vare sig de är vita eller färgade.

Jag uttrycker den förhoppningen att detta inte är högerpartiets uppfattning, utan ett uttryck för herr Åkerlunds egen åsikt.

Herr talman! Man har frågat hur högerpartiet ställer sig till rasdiskrimineringen i Sydafrika och det torde inte vara svårt att svara på den frågan. Vi fördömer rasdiskriminering i alla sammanhang och i alla geografiska områden. Vår inställning framgår för övrigt klart av det uttalande som utrikesutskottet gjorde när denna fråga för ett par år sedan diskuterades, då vi inte hade någon skiljaktig mening gentemot utskottsmajoriteten. Jag vill däremot komplettera en uppgift som fru Segerstedt Wiberg nyss gav från talarstolen, då hon sade att FN i åratal har uppmanat medlemsstaterna att införa sanktioner mot Sydafrika. Det ger inte en riktig bild av verkligheten. Det ger närmast ett intryck av att Sverige inte följer rekommendationer från FN. Så är som sagt inte för hållandet. Det organ som enligt FN:s stadga har rätt att besluta om sanktioner är säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet har aldrig fattat beslut om några sådana sanktioner. Vissa länder har däremot i strid med Förenta Nationernas stadga försökt att åstadkomma resolutioner i generalförsamlingen som skulle sätta generalförsamlingen i säkerhetsrådets ställe när det gäller att besluta om sanktioner. Dessa försök har Sverige — enligt min mening med rätta — aldrig stött. Det utrikesutskottsutlåtande från år 1965 som jag syftade på och den debatt som med anledning av detta fördes i kammaren gav ganska klara belägg för att Sverige måste avvisa isolerade bojkottaktioner. Både den nuvarande excellensen, i andra kammaren, och den förutvarande excellensen, herr Undén, i denna kammare, gav uttryck för den åsikten. Såvitt jag minns gjorde de det främst av tre skäl. För det första därför att aktioner av den arten inte kan bli effektiva. För det andra därför att aktionerna i regel drabbar de människor som man i själva verket vill hjälpa, stödja och skydda, nämligen de svagaste, de färgade. För det tredje därför att aktioner ofta genom att de misslyckas får en direkt motsatt effekt mot den de är avsedda att ge. Den fråga som herr Åkerlund har ställt innebär, åtminstone om jag har fattat honom rätt, att han har begärt att få veta om regeringen har ändrat den uppfattning som den sålunda tidigare deklarerat. Det svaret har inte givits, och jag förmodar att regeringen inte har ändrat sig. Skulle så emellertid vara fallet, hade det varit värdefullt att få det klarlagt här och nu. Jag vill slutligen framhålla, herr talman, att det nog inte finns någon inom högerpartiet som har någonting att erinra mot protestaktioner, som spontant drivs fram av enskilda individer vare sig det sker här i landet eller utanför landet.

Herr talman! Herr Virgin kritiserade mig, emedan han ansåg mig vara okun nig i fråga om vad FN rekommenderat och beslutat. Jag förstår att herr Virgin kände ett behov av att göra en undanmanöver, så att vi inte skulle diskutera för mycket vad herr Åkerlund hade sagt, men jag är litet förvånad att han då valde att på detta sätt kritisera mig. Det är möjligt att jag uttryckte mig oklart, eftersom jag var och fortfarande är upprörd över de meningar som herr Åkerlund förde fram. Jag vet ganska väl att det är skillnad mellan vad generalförsamlingen rekommenderar och vad säkerhetsrådet beslutar. Jag vet också att man i de flesta fall har stannat vid rekommendationer. Första gången man tog upp frågan i generalförsamlingen var år 1946, och därefter har frågan flera gånger stått på dagordningen i generalförsamlingen eller i säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet har vissa år även fattat beslut. Exempelvis år 1963 rekommenderades att vapen och ammunition icke skulle få säljas till Sydafrika. Det väsentliga är väl inte vilka former man valt vid sitt ställningstagande. Herr Virgin och jag kan inte vara okunniga om att FN mycket bestämt har brännmärkt den sydafrikanska regimen för dess raspolitik och att man i olika former har rekommenderat bojkotter. Detta är väl vad frågan gäller: Skall vi bojkotta eller skall vi anstränga oss, som herr Åkerlund föreslog, att bibehålla våra affärer med Sydafrika? För min del är valet här mycket lätt, och tror att jag intar samma ställning som man gör i FN.